Herr talman! När Sverige gick med i EU fick vi till stora delar en ny tullagstiftning, eftersom Europeiska unionen till stor del är en tullunion. En gemensam tullpolitik har varit en av hörnstenarna för den inre marknaden. Tullagarna inom unionen är fullt ut harmoniserade. Det innebär att lagstiftningen är densamma i alla medlemsstater. Ett viktigt mål med lagstiftningen har alltid varit att upprätthålla en balans mellan kontroll av varor och en smidig import och export. Alltför osmidiga och krångliga regler som ökar företagens administrativa börda kan få stora konsekvenser för Sveriges och för EU:s ekonomi. Den nya lagen som vi debatterar här i dag ska börja gälla från och med den 1 maj 2016, och det föreslås ändringar som behövs för att införa unionstullkodexen som är obligatorisk att införa i varje medlemsstat. Det innebär till övervägande del att den framtida tullhanteringen ska ske elektroniskt. Moderaterna och Alliansen har inga invändningar mot huvuddelen av förslaget. Vi vet även att Tullverket har arbetat under en längre tid med att anpassa sig till unionstullkodexen genom information och workshops med olika aktörer om den kommande elektroniska tullhanteringen. Jag vet att Tullverket gör ett fantastiskt jobb. Däremot har vi synpunkter på att det inte finns någon uppskattning av företagens kostnader för att möta kraven på elektronisk tullbehandling. Det blir därför viktigt att följa upp konsekvenserna av lagens tillämpning. I synnerhet kan det vara betungande för små företag att investera i uppdatering av datasystem eller andra elektroniska system som krävs för att uppfylla de nya nationella kraven. Vi anser även att det krävs ytterligare omfattande informationsinsatser till berörda företag i samband med införandet av den elektroniska tullbehandlingen. Herr talman! Sverige har höjd säkerhetsnivå, och omvärldssituationen är förändrad och försämrad. Terrordåd har drabbat Sverige och andra länder i vår närhet, och vapenregleringen debatteras intensivt. Att motverka smuggling av illegala vapen borde genomsyra regeringens samtliga förslag. Därför anser vi att det är bekymmersamt att regeringen i detta lagstiftningsärende inte ser till att Tullverket får befogenhet att kvarhålla även kurirförsändelser samt utökar den befogenheten gällande postförsändelser. Det handlar om att man även ska kunna få kvarhålla och kontrollera illegala varor, utöver narkotika även vapen. Regeringen bör därför införa en utökad befogenhet för Tullverket att hålla kvar de postförsändelser som anges i vår följdmotion samt införa motsvarande befogenhet för att kvarhålla kurirförsändelser. Tunga remissinstanser som Tullverket har uttryckt att det är angeläget att Tullverket får möjlighet att genom postspärr kvarhålla även kurirförsändelser och förordade i sitt yttrande att det borde ha tagits med i den befintliga utredningen. Därför är det glädjande att skatteutskottet väljer att besluta i enlighet med Moderaternas och Alliansens förslag om att utöka möjligheten för tullen att kvarhålla postförsändelser och att liknande regler även ska gälla för kurirförsändelser. Däremot valde utskottet inte att gå på linjen att undersöka kostnaderna för företagen med anledning av införande av denna lag. Regeringen skriver att det är unionstullkodexen som medför kostnader och inte den nya tullagen. Men utfallet blir detsamma, det vill säga att det påverkar våra viktiga företag i landet. Därför yrkar jag bifall till Alliansens reservation 2.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag i huvuddelarna och till vår reservation 1. Herr talman! Den nya tullagen är en följd av att EU är en tullunion som under lång tid har utvecklat och fortsätter att utveckla sitt arbete med att effektivisera tullhanteringen, inte minst på det elektroniska planet. I detta fall handlar det om införande av i första hand en ny gemensam unionstullkodex och effektivare elektroniska rutiner i anslutning till det. Förslagen i propositionen avser att ge Sverige den rättsliga grunden för att kunna hantera de nya rutiner och förutsättningar som följer av EU-förordningen nr 952/2013, som stadfäster den nya unionsgemensamma tullkodexen. Det är en stor förändringsprocess som har pågått under en lång tid inom hela EU. Sverige ligger långt framme i den processen, och det kan vi tacka ett aktivt och väl fungerande tullverk för. Den kanske viktigaste förändringen innebär en omfattande övergång till elektroniska förfaranden, vilket kommer att innebära många positiva effekter för tulladministrationen. Så långt är detta en bra proposition och ett bra lagförslag. Det är en bra utgångspunkt för det mellanstatliga handelssamarbete som var EU:s huvudsakliga inriktning från början och som unionen borde arbeta för att återgå till att ha som sin huvudsakliga inriktning. Vad som dock är problematiskt med regeringens förslag till ny tullag är att man inte har tagit ansvar för att utreda och föreslå en ny sammanhållen sanktionsstrategi mot felaktig och/eller bedräglig tullhantering. Detta har i förordningen explicit pekats ut som ett område där medlemsländerna själva ska utveckla och utforma sina egna regler. Detta är i sig en följd av att straff och sanktioner inte ingår i EU:s mandat i detta sammanhang i dagsläget, även om just den frågan utreds av EU-byråkratin för tillfället. Sanktionerna ska enligt artikel 42 i förordningen vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Trots detta väljer såväl utredaren som regeringen att undvika denna fråga och skjuta den på framtiden. Regeringen kommenterar denna fråga i propositionen och säger: Då frågan om sanktioner på unionsnivå ännu inte är klar gör regeringen bedömningen att sanktionerna på tullområdet bör ses över, men i ett senare sammanhang. Detta visar att regeringen har en tillbakalutad inställning till hela problematiken om straffsanktioner i fråga om skatte och tullbrott och inte tar denna fråga på allvar. Det är mycket illa. Herr talman! Vi får inget bättre tillfälle att modernisera sanktionssystemet i tullsammanhang än när vi nu antar en ny tullag. Detta tillfälle har regeringen försuttit. Det är beklagligt, men föga förvånande, eftersom det följer samma linje som i lagstiftningen i övrigt - ogenomtänkt, långsamt och ineffektivt. Tyvärr är det ändå det som vi måste göra, det vill säga att komma tillbaka med ett nytt förslag om nya sanktioner, eftersom tullagen måste på plats så fort som möjligt. Men det måste ske med ett helt annat tempo än regeringen har tänkt sig. Denna utredning måste starta nu. Det är en av grunderna för vår reservation. Herr talman! Frågan om sanktioner och straff vid felaktig eller brottslig hantering i samband med tulldeklarationer är viktig. Det handlar om att upprätthålla förtroendet för systemet, så att det enklaste och billigaste sättet att agera ska vara att följa de aktuella lagarna. Det ska finnas goda incitament till att göra rätt, och det ska vara dyrt och besvärligt att sko sig genom att agera bedrägligt. När den nya tullagen nu sjösätts skulle även dessa delar, hela självklart, ha varit med i paketet. Frågan om sanktioner är dessutom extra aktuell eftersom vi under det förra riksmötet behandlade frågan om dubbelprövningsförbudet i skatte och tullfrågor, proposition 2014/15:131. I detta beslut hanterades även dubbelprövningsförbudets inverkan på tulltillägg som är konstruerade på ett likartat sätt som skattetillägg. Det har i förarbetet kring denna proposition konstaterats att skattetillägg och tulltillägg är att betrakta som straff och inte som en administrativ avgift eller sanktion, som den nuvarande lagtolkningen av de båda straffsanktionerna anger. Den inom de rättsvårdande instanserna tillnyktrade synen på skatte och tulltillägg har slagits fast av såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen och Europadomstolen. Innebörden av dessa utslag visar också att det är ett ytterst angeläget intresse att skyndsamt se över sanktioner och straff i det här sammanhanget. Det är ytterst märkligt att regeringspartierna inte har större förståelse för rättskipning och moral än att de kan förmå sig till att missa detta tillfälle. Herr talman! Även de rättsvårdande myndigheterna, till exempel Kammarrätten i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, är kritiska till att regeringen inte hanterar sanktionsfrågan. Det om något borde ha fått regeringen att komplettera lagförslaget med ett sanktionsavsnitt. I behandlingen av propositionen om dubbelprövningsförbudet hade vi ett förslag om att skattetillägg borde avskaffas och att straffsanktionen böter och i grova fall fängelse i stället bör skärpas. I detta fall, med den nya tullagen, har vi helt följdriktigt föreslagit att tulltillägg ska avskaffas och ersättas med en förstärkt påföljdskatalog i den rättsliga hanteringen av brott mot tullagen. Vi ska inte ha den typen av godtyckliga och rättsosäkra straffsystem som tulltillägg, men även skattetillägg och en del andra saker i andra sammanhang, utgör. De döms ut med helt andra, väsentligt lägre krav på bevisning och rättssäkerhet. Risken att oskyldiga straffas är därför påtaglig. Den svenska lagstiftning som omfattar skattetillägg och tulltillägg har inneburit att Sverige, med all rätt, har kritiserats i många sammanhang för att hantera dessa frågor på ett rättsosäkert sätt. Sverige har till och med fällts för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter för hanteringen av de rättsvidriga tilläggen. Argumentet har varit att tilläggen strider mot de lagar som gör det olagligt att bestraffa en person två gånger för samma brott. Straff ska utdömas av domstolar då en person har överbevisats om att ha begått ett lagbrott. Samma rättssäkerhet ska gälla alla, och samma krav på rättsordning ska gälla alla. Det är en självklarhet i en demokratisk rättsstat. Regeringen driver dock landet i motsatt riktning. Det är uppenbart att det är vi i Sverigedemokraterna som är den kraft som värnar rättssäkerheten i detta parlament. Herr talman! Tyvärr sitter vi i situationen att vi inte har ett nytt sanktionsförslag i det liggande lagförslaget, på grund av regeringens valhänta inställning till rättssäkerhet. Vi har därför valt att motionera om att regeringen ska uppmanas att snarast återkomma med ett förslag till reformerad sanktionslagstiftning för området och att det ska innebära att det rättsvidriga tulltillägget ersätts av böter och i grova fall fängelse.

Herr talman! Den nya tullag vi i dag har att behandla för med sig ett antal effekter, inte minst för berörda företag. Kraven på en digital hantering och troliga krav på förnyelse och uppdateringar av elektroniska system kan innebära betungande belastningar för små företag. Digitalisering kan, och ska i bästa fall, leda till förenklingar för företagaren - sägs det. Det ska på sikt förhoppningsvis även leda till lägre kostnader genom exempelvis ett enklare processarbete. Men eventuella positiva vinster på sikt fråntar inte lagstiftaren ansvaret att utvärdera effekterna av ny lagstiftning. Jag beklagar att förslaget om att mäta småföretagens kostnader inte har vunnit utskottets majoritet. Naturligtvis är det så att många av de förslag som läggs på riksdagens bord vart för sig kan tyckas påverka företagens kostnader i rätt liten utsträckning, eller som konstateras i dagens betänkande: När förändringarna är genomförda bör övergången till en elektronisk tullhantering innebära en vinst för företagen. Men det fråntar inte oss som lagstiftare ansvaret att se till helheten och se att företagen i slutändan, när varje enskilt förslag och beslut adderas, riskerar att aggregera kraftigt ökade kostnader jämfört med vad vi i någon del kan ha vunnit. Omkring hälften av all ny lagstiftning har bristande konsekvensbeskrivning för företag. Det säger sig självt att det riskerar att drabba företagen onödigt kraftigt om man har en lagstiftningsprocess som inte fullt ut beaktar konsekvenserna för företagen. I slutändan påverkas jobben när kostnaderna drar iväg för företagen. Företag med en god konkurrenskraft är det bästa medlet man kan ha för jobb och tillväxt och är därmed ett naturligt mål för regelförenkling och konsekvensbeskrivningar. Under Alliansens tid minskade företagens administrativa bördor. Jag vill vara självkritisk och konstatera att Centerpartiet hade betydligt större ambitioner och att det inte gick i den fart och i den utsträckning som vi önskat. Det gick dock åt rätt håll. Det är också svårt att minska regelverket; för varje gång man försöker få bort en regel verkar det komma någon ny, och så står man och stampar på samma ställe. Allt som oftast härrör reglerna från EU-lagstiftning och EU-nivå, men en hel del klarar vi att producera alldeles själva. Just av denna anledning är det så viktigt att vi ser till att mäta företagens kostnader för ny lagstiftning och andra regelverk. Det är uppenbart att det påverkar företagens möjlighet att växa och konkurrera, inte minst på en internationell marknad. Herr talman! Jag vill också kort beröra utskottets tillkännagivande om utökade möjligheter för Tullverket att hålla kvar postförsändelser samt införa motsvarande möjlighet när det gäller försändelser förmedlade av kurirföretag. Den höjda säkerhetsnivå vi har i Sverige, liksom den utveckling vi har sett och ser i vår omvärld - ja, till och med i vårt närområde - borde i sig uppmana oss att ta varje tillfälle i akt att motverka smuggling av vapen. Enbart beslagsstatistiken, som motionen hänvisar till, borde i sig göra det uppenbart för regeringen att utökade möjligheter till så kallad postspärr är nödvändigt. Centerpartiet understryker kraftigt behovet av utökade möjligheter till postspärr - både bredare, så att den även gäller vapen, och en utökning till att även innefatta kurirföretag. Dessa åtgärder skulle påtagligt öka tullens möjligheter att begränsa införseln av vapen till landet. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till allianspartiernas reservation angående förslagets konsekvenser för små företag.

Herr talman! Att vi fattar beslut om frågor på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå är något vi kristdemokrater anser är viktigt. Som exempel kan man ta frågor på familjenivå, som borde beslutas hemma vid köksbordet och inte i kommunerna eller för den delen i riksdagen. Den som har all information kan fatta det beslut som är bäst för den enhet det gäller. Alla familjer ser olika ut, och den mest ändamålsenliga nivån i det fallet är enligt vårt sätt att se på det helt klart hos varje enskild familj. I dag ska vi dock fatta beslut om en ny tullag som ska sträcka sig över Europas länder och harmonisera så långt som möjligt. När det gäller en tullag är givetvis den mest ändamålsenliga nivån just här i riksdagen. Som vanlig medborgare är det nog svårt att uppvisa något större intresse för den tullag vi nu debatterar. Det är en sådan verksamhet vi förväntar oss fungerar och, förhoppningsvis, ger så stor potential som möjligt att ta kontroll över de illegala varor som trots allt tar sig till Sverige. Vi kristdemokrater är extra glada att detta beslut även kommer att innefatta möjligheten att lägga postspärrar på försändelser som förmedlas av kurirföretag. Detta är en nödvändighet i jakten på smugglade illegala varor. Vi är däremot inte lika glada över det faktum att förändringar i den nya lagen kan medföra kostnader för företagen och att man inte på ett tydligt sätt har utrett detta. I synnerhet kan det vara betungande för små företag att investera i uppdateringar och datasystem eller nya elektroniska system som krävs för att uppfylla de nationella kraven. Vi anser även att det krävs omfattande informationsinsatser till berörda företag i samband med införandet av elektronisk tullbehandling. I övrigt har vi i utskottet ganska likalydande uppfattningar. I och med det anser jag att det enda jag kan göra är att yrka bifall till Alliansens reservation nr 2.

Herr talman! Den nya tullagen , som ärendet heter, är inte i sak särskilt ny. Som tidigare har förklarats kommer den av EU:s nya tullkodex. Det vi egentligen gör är att förändra de svenska lagarna för att de ska stämma överens med den och inte stå i vägen. Det är förändringar i över 30 olika lagrum. Naturligtvis kommer regeringen ändå att ha anledning att följa upp en så här stor förändring som sker. Det har här i dag tagits upp frågor om uppföljning av företags kostnader. Vi och regeringen bedömer inte att det är en tillräckligt stor fråga för att följas upp enskilt och särskilt. För två år sedan hanterades 99,5 procent av alla tullärenden elektroniskt i Sverige. Det innebär alltså att det är väldigt få företag som över huvud taget kommer att påverkas av förändringen. Därtill är frågan vad man ska göra med uppgifterna om man tar in dem. EU kommer inte att ändra sin tullkodex och ta bort den elektroniska tullhanteringen för att vi hittar ett antal kostnader för företagen. Det finns alltså i princip ingen anledning att fundera över det här. Det är naturligtvis olyckligt om företag får extrakostnader, men det ligger inte i våra händer och är inte en fråga som kommer att förändra något. Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på de övriga yrkandena.

Herr talman! Jag har en fråga till Patrik Lundqvist och Socialdemokraterna. Med hänvisning till det vi har siktat in oss på i vår reservation, sanktionslagstiftningen, är frågan helt enkelt: När kommer förslaget till en ny sanktionslagstiftning? Finns det en tidsplan?
Herr talman! Som Olle Felten själv var inne på i sitt anförande baseras det här på det arbete som sker på EU-nivå. Vi ämnar inte göra ett arbete i dag för att sedan se EU komma med någonting helt annat som kör över det vi gör, vilket skulle betyda att vi kommer att få göra det ännu en gång. Det kommer att tas upp när EU har fattat sitt beslut. Då får vi se hur lång tid det kommer att behöva ta.
Herr talman! Det är precis det här jag menar med en tillbakalutad attityd till sanktionslagstiftningen. I artikel 42 i förordningen föreskrivs det att medlemsstaterna ska eller bör gå in och komplettera sina sanktionslagstiftningar och aktualisera dem med anledningen av den nya tullagstiftningen. Där behöver vi inte vänta en enda sekund. Både Kammarrätten i Stockholm och Ekobrottsmyndigheten har ställt mycket allvarliga frågor om varför regeringen inte bryr sig om de här uppmaningarna. Vi har en lagstiftning på sanktionsområdet som är som en schweizerost. Man vet aldrig riktigt hur den smakar, beroende på att vi råkar ut för rättsvidriga processer. Vi måste göra något åt detta snabbt. Det måste göras nu.
Herr talman! Olle säger att vi har en lagstiftning i dag som är som schweizerost. Samtidigt vill han att vi ska utöka den med ännu fler hål och att vi ska göra ännu mer arbete som vi kanske ändå måste göra om i morgon. Regeringen tar naturligtvis väldigt allvarligt på Ekobrottsmyndighetens synpunkter och kommer att återkomma till det här, men i ett läge där vi vet att vi kommer att kunna göra ett bra jobb från början.

Herr talman! Fri rörlighet för kapital, tjänster och människor är EU:s fundament. Det är någonting som dessvärre i vissa delar knakar i fogarna de här dagarna men som alltjämt är väldigt viktigt att stå upp för. Genom frihandel och en öppen handelspolitik har Sverige historiskt kunnat växa sig starkt. Frågan som vi hanterar i dag, En ny tullag , handlar i stor utsträckning om elektronisk tullhantering, något som svenska företag i väldigt stor utsträckning använder sig av. De förändringar som vi i dag ska fatta beslut om får därför inga drastiska konsekvenser för svenska företag men lär på sikt få positiva konsekvenser på EU-nivå. Det här är en gemensam EU-lagstiftning, och utrymmet för att fatta egna nationella beslut är ganska litet. Det har funnits en diskussion, bland annat i utskottet, om att genom postspärrar ge möjlighet att kvarhålla försändelser som är förmedlade av kurirföretag för att försvåra införseln av illegala vapen. Att försvåra förekomsten av illegala vapen är väsentligt. Det är också någonting som vi är helt eniga om i utskottet. Det är lika viktigt som att begränsa illegal narkotikainförsel. Det är också en fråga som Tullverket arbetar aktivt med. Vi vet att det finns en tät koppling mellan olika slags illegala varor och organiserad brottslighet. Det är något som ligger i linje med det arbete som regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att samverka kring och beivra. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.